Den föregående talaren trodde inte att svenska folket trängdes på riksdagsplanen för att motta meddelandet om den nya författningen. — Det är nog riktigt gissat. Med säkerhet kan vi i varje fall säga att riksdagsledamöterna inte heller trängs i kammaren för att åhöra debatten! Vi får kanske acceptera detta sakläge, även om vi kan önska något annat. Möjligen är det senare ytterligare ett skäl för att vilja öka antalet ledamöter i kammaren till 350 — med samma procentuella närvaro ökar ju då något även det absoluta antalet! Herr talman! Det är ändå betydelsefullt att partiernas representanter framför sina synpunkter på författningsfrågan. Jag skall börja med att påtala det förhållandet, att av de fem rikspartier som är representerade i riksdagen har Vänsterpartiet kommunisterna ställts utanför det direkta praktiska arbetet för en ny författning. Vi tycker detta är en egendomlig begynnelse för en författning vars väsentliga syfte skall vara att befästa demokratiska landvinningar och möjliggöra en vidareutveckling av demokratin. Det hade från alla synpunker varit riktigt att vårt parti beretts plats såväl i författningsutredningen som i grundlagberedningen. — Jag vill här rikta en direkt begäran till regeringen, att den för det fortsatta arbetet kompiletterar grundlagberedningen med en representant för Vänsterpartiet kommunisterna! Eftersom vi skall arbeta under de villkor som den nya författningen skapar är det rimligt att vi också bereds tillfälle att direkt medverka i dess utformning. Att vårt parti ställts utanför kommissionerna betyder inte att vi inte har deltagit i författningsdebatten. Vår partistyrelse har vid olika tillfällen dryftat författningsfrågan, och flera uttalanden har antagits i samband med olika faser i grundlagsarbetet. Det har gällt frågan om parlamentarismens inskrivande i den nya författningen, valsättet och andra frågor. I det nya partiprogram som antogs av föregående års partikongress har i ett särskilt avsnitt sammanfattats de krav partiet ställer på en demokratisk författningsreform. Vi anser att författningsreformen bör ha följande allmänna målsättningar: Demokratins landvinningar ges grundlagsskydd. De har till stor del framtvingats utanför gällande författning. Det statsskick som nu tillämpas granskas kritiskt. Det förändras så att det överensstämmer med folksuveräni tetens principer. Föråldrade rensas ut. Författningen utformas så att den främjar fortsatt utveckling av demokratin. Författningsreformen bör tillgodose följande krav: Parlamentarismen — d. v. s. riksdagens obegränsade rätt att välja och vraka regering — skrivs in i grundlagen. Riksdagen får en kammare. Den väljes i ett sammanhang genom direkta val. Mandaten fördelas riksproportionellt, d. v. s. partierna får platser i riksdagen efter sin andel av rösterna i hela riket så att varje röst ges lika värde. Monarkin avskaffas. Statschefen får uteslutande representativa uppgifter. Dessa fullgöres på uppdrag från riksdagen. En rättighetsförklaring om medborgarnas politiska, juridiska, sociala och ekonomiska frioch rättigheter i ett demokratiskt statsskick inskrivs i grundlagen. I det fortsatta arbetet att demokratisera författningen måste frågan om kyrkans skiljande från staten aktualiseras. Trosfrihet garanteras alla medborgare. En del av dessa allmänna ställningstaganden har sin motsvarighet i de förslag som riksdagen i dag behandlar. Vi stöder grundlinjen i regeringspropositionen. Andra frågor kommer upp under det fortsatta författningsarbetet, och vi kommer på olika sätt att framföra våra meningar. Vi anser att samtliga de förslag som finns i vårt partiprogram är aktuella att genomföra i samband med den pågående författningsreformen. Det gäller också kravet på avskaffande av monarkin och om kyrkans skiljande från staten. Vad som främst diskuterats i den allmänna debatten om författningsfrågorna under de senaste åren har ju varit valsätt och kammarsystem. Dessa frågor har skenbart varit tekniska, men i verk ligheten berört både demokratiska principfrågor och politiska utvecklingsperspektiv. Socialdemokratins tidigare positioner i valsättsfrågan tycktes utgå från idén att »folket» till varje pris behövde en handlingskraftig regering, som borde göras parlamentariskt stark genom mandatöverföringar eller rättare sagt mandatstölder från andra partier. Tanken var högst tvivelaktig utifrån demokratiska principer. Den innebar också ett stort mått av självuppgivelse: uppgiften att med arbetarrörelsen som kärna bygga en bred front mot storfinansen ersattes med en könlös vädjan till folkets förmenta önskan att regeras kraftigt av vem det vara må. Socialdemokratins ändrade inställning i valsättsfrågan innebär ett steg mot ökad realism, framtvingat av vänsterutvecklingen i opinionen och i någon mån av valnederlag. Med ett rättvist valsystem blir »den starka regeringen» vad den både ur demokratins och arbetarrörelsens synpunkt måste vara: en politisk uppgift, någonting som man måste försöka att skapa. Debatten om författningsfrågan har förts i en ideologisk miljö som förändrats snabbt. Därvid har en hel del myter raserats. Författningsutredningens slutbetänkande för fem år sedan gav uttryck för åsikten att frågan om demokratin för Sveriges vidkommande var slutgiltigt löst och att problemen i författningsfrågan bara gällde folkstyrelsens teknik och effektivitet. Åsikten var då inte ovanlig. Bakom låg den uppfattning som företräddes t.ex. av Tingsten och enligt vilken motsättningarna utjämnades och ideologierna miste sin grundval. Det enda välfärdssamhällets eniga folk behövde var god politisk service och effektiv regeringsmakt till lägsta möjliga kostnader. Alternativen tycktes begränsa sig till en evig samlingsregering eller etablerad konkurrens mellan ett fåtal effektiva företag eller partier som producerade politisk service. Sådana falska uppfattningar har nu i hög grad försvunnit ur debatten. Dei avgörande har härvid varit den skärpning av motsättningarna som inträtt både internationellt och inom det svenska samhället. Ideologierna gjorde som Mark Twain: de påpekade det överdrivna i ryktet om sin död; de kommer säkert att fortsätta att frodas. Myten om det färdiga välfärdssamhället har samtidigt fått hårda stötar av arbetslöshet, ökade inkomstklyftor och tilltagande ekonomisk maktkoncentration. Grundproblemet om en vidgning och ett fördjupande av demokratin kan inte längre avfärdas som en abstrakt fråga eller som någonting som enbart angår de parlamentariska instanserna. Kravet på fördjupad demokrati, på ett verkligt folkstyre, klappar också på vår dörr, även om som sagt svenska folket kanske inte i dag står ute på riksdagsplanen. Och där har denna författningsdiskussion direkt anknytning till den debatt som fördes här i går i anslutning till regeringens interpellationssvar om händelserna i Båstad. De huvudproblem som då diskuterades var frågorna om hur i demokratisk ordning fattade beslut skall genomföras i hela samhället och möjligheterna för de vanliga medborgarna att medverka i beslutsprocessen. Det är inte säkert att de politiska besluten bärs upp av en bred folkopinion därför att de träffas med stor majoritet här i riksdagen. Det kan också vara så att en del av folket känner sig stå utanför reella möjligheter att påverka besluten, att betydande delar av en generation kommit i motsättning till partiapparaterna därför att dessa icke förmått att visa den nödvändiga aktiviteten i väsentliga frågor. Det är därför alltför begränsat att säga, som gjorts tidigare i debatten, att det är politikernas förmåga som avgör en författnings betydelse; denna avgörs i stället av författningens förmåga att dra in breda massor av befolkningen till deltagande i det praktiska politiska arbetet. Statsminister Erlander ställde i går en fråga till mig, när jag inte hade någon replikrätt kvar. Den gällde vad jag avsåg med uttrycket direkt demokrati. Jag kan svara i dag, därför att denna sak har direkt samband med författningsdebatten. Vi har den representativa demokratin som kommer till uttryck i de allmänna valen. Men ingen anser att det är tillräckligt att medborgarna endast vartannat, i fortsättningen vart tredje, år på detta sätt ger uttryck för sina politiska ståndpunkter. Vi vill tvärtom ha en ständig, levande debatt i vilken så många som möjligt av medborgarna tar del. Vi vill att opinionerna skall komma till uttryck i demonstrationer o. s. v. Men kravet måste också ställas — och det ställs i dag på ett mycket bestämt sätt av växande grupper av medborgare — på rätt för dem att delta i de beslut som fattas och som berör deras dagliga liv. Det gäller löntagarna som kräver insyn och bestämmanderätt i företagen, studenterna som kräver bestämmanderätt på universiteten, husmödrarna som kräver inflytande över konsumtionsvarornas typer, kvalitet och priser, hyresgästerna som kräver inflytande över produktionen och förvaltningen av bostäderna. Det är detta jag avser med uttrycket direkt demokrati. Det är en fråga som har samband med medborgarnas allmänna rättigheter. Dessa bör enligt vår mening preciseras i en rättighetsförklaring. Denna måste vara djupt förankrad i folkets uppfattning för att få betydelse. Vi ställer det konkreta förslaget att utformningen av grundlagens rättighetsförklaring skall göras till föremål för en bred diskussion, i vilken man söker dra in så många medborgare som möjligt. Folkorganisationerna kan vara en lämplig bas för diskussionen, men det är nödvändigt att också dra in andra medborgare i direkt medverkan vid utformningen av denna rättighets förklaring. Jag riktar en direkt begäran till regeringen att låta undersöka möjligheterna för en sådan bred diskussion och att ta de nödvändiga initiativen. Herr talman! Till sist några ord om tre speciella frågor. Man har avskilt utrikesnämnden från utrikesutskottet, och det är möjligt att det är praktiskt. Men samtidigt har man skurit ned antalet ledamöter i nämnden till nio, vilket kan komma att innebära att samtliga partier i riksdagen icke blir representerade. Jag ställer mig kritisk på denna punkt. Det är till fördel om samtliga riksdagspartier kan delta i utrikesnämndens förhandlingar. I frågan om spärren vid 4 procent av röstetalet i hela riket som villkor för att få mandat har det sagts att den nuvarande spärren är minst lika hård. Det kan i och för sig vara riktigt, men jag anser inte att detta är ett hållbart argument. Frågan är ju om någon spärr över huvud taget är berättigad eller inte. Jag tror man överdriver både faran för nya, små partier och det negativa i att olika smärre opinioner skulle få bli representerade i riksdagen. Det måste vara oformligt att ett parti som uppnår låt oss säga 170 000 röster inte skulle få någon plats alls i riksdagen, medan det parti som uppnår 175 000 röster däremot får 14 platser, om nu gränsen 4 procent skulle ligga just mellan dessa siffror. Om varje röst skall ha lika värde — och det anser vi vara en riktig princip — borde alla sådana spärrar avskaffas. I det här läget kommer jag att stödja den reservation som har det lägsta procenttalet för spärren. Vårt parti har motionsledes vid flera tillfällen fört fram kravet på en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Det kravet behöver inte någon längre motivering. Det är nödvändigt att tidigt dra in ungdomen i ett praktiskt politiskt arbete, och rätten att delta i de allmänna valen spelar därvid en viktig roll. Det har skett en snabb tillväxt i ungdomens mognadsprocess. Detta måste komma till uttryck också i den nya författningen. Eftersom vårt motionskrav upptagits i reservationen nr 6, yrkar jag bifall till denna.

Herr talman! Det är tre väsentliga saker som främst bör uppmärksammas i förslaget till ny författning. Den första är att vi får en enkammarriksdag direkt vald av folket, den andra att vi får ett mera rättvist valsystem och den tredje att vi får parlamentarismen fast förankrad i den svenska grundlagen. Förslaget är resultatet av en kompromiss mellan de politiska partierna och får därför ses som ett resultat av betydande ansträngningar från olika håll att åstadkomma en samlad lösning av de många problemkomplex som förslaget inrymmer. Det gäller nu för politikerna att skapa intresse och förståelse för det beslut som kommer att fattas, så att det får den förankring ute bland folket som en sgrundlagsreform «naturligen bör ha. Alla är vi ense om att den kommunala demokratin i framtiden bör breddas och stärkas. Utskottet har haft att behandla en hel rad motioner från alla partier, i vilka den problematiken har angripits från olika utgångspunkter. I vissa motioner har man pekat på de problem för den kommunala demokratin som den gemensamma valdagen kan innebära. I andra motioner har man Önskat en bred och genomgripande översyn av kommunallagarna när pågående utredningar är avslutade. En bättre förtroendemannautbildning, översyn av reglerna för den kommunala kompetensen samt en vetenskaplig undersökning om kommunalpolitikens roll i 1970 års valrörelse är andra krav som framställts motionsvägen. Herr Antonsson uttryckte nyss vissa bekymmer och sade att de kommunala frågorna kan komma i bakgrunden i valrörelsen, om vi får en gemensam valdag. Jag vill då ställa frågan: Hur är det nu med den saken, och hur har det varit under tidigare valrörelser? Jo, det har trots skilda valdagar varit mycket svårt att skjuta fram de kommunala frågorna i valdebatten. Det är de rikspolitiska frågorna som av helt naturliga skäl har dominerat. De olika partierna har försökt att genom att presentera kommunala handlingsprogram och delta i regionala radiodebatter om kommunalpolitiska frågor skjuta fram kommunalpolitiken i valdiskussionen. Jag skall gärna erkänna att detta inte har lyckats så särdeles bra, och det är naturligt att man ställer sig frågan varför det inte varit möjligt att trots skilda valdagar få till stånd någon mera omfattande debatt om de kommunala frågorna. Vi vet allesammans som sitter med i de kommunala församlingarna att det mycket sällan förekommer några stridsfrågor i fullmäktige. I de allra flesta frågor är partierna överens. Man har svårt att urskilja några klara gränser emellan de olika partierna när det gäller den praktiska kommunalpolitiken. Det är därför ganska förståeligt att det är svårt att entusiasmera människorna under en valrörelse för kommunalpolitiska frågor när man vet att de olika partierna icke haft skilda politiska uppfattningar. Jag har som gammal valmakare en ganska stark känsla av att det skulle bli ett mycket lågt valdeltagande, om man i de kommunala valrörelserna uteslutande skulle diskutera kommunala frågor. Jag tror att det är riktigt och oundvikligt att de rikspolitiska frågorna kommer in i valdebatten och att det samband, som ändå råder mellan rikspolitik och kommunalpolitik, på detta sätt blir markerat. Jag skall inte säga mera om detta. Jag vill bara understryka att utskottet är helt införstått med att en övergripande utredning bör komma till stånd, där man tar upp till granskning alla de många spörsmål som hör samman med det kommunala styrelsesättets funktioner i en modern demokrati. Det är ett stort fält som man härvid rör sig på och där vissa delutredningar redan pågår. Jag syftar närmast på arbetet inom kommunalrättskommittén, länsdemokratiutredningen och grundlagberedningen. Utskottet är därför inte berett att omedelbart göra en utredningsbeställning. Däremot föreslår utskottet att en arbetsgrupp tillsättes med representanter för de politiska partierna och kommunförbunden. Arbetsgruppen skall ha till uppdrag att kartlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av de frågor, som den stora utredningen sedan skall ta itu med. Herr Ahlmarks motionsyrkande om en bred vetenskaplig undersökning angående kommunalpolitikens roll i 1970 års valrörelse är utskottet däremot inte redo att tillstyrka. Vi är ense med motionären så långt, att vi understryker angelägenheten av att en kvalificerad forskning kommer till stånd i anslutning till reformens genomförande. Undersökningar har också förekommit av tidigare valrörelser, och det finns utan tvivel ett stort intresse för sådana forskningsuppgifter. Vi anser dock i utskottet att det inte är riktigt att påkalla ett initiativ från regeringen till en bestämd forskningsuppgift. Detta skulle kunna uppfattas som en dirigering från statsmakterna, och det vill vi inte vara med om. Detta innebar avsevärda förbättringar på området. Enkammarreformen nödvändiggör emellertid en översyn av organisationsfrågorna, och utskottet anser därför att det är lämpligt att en utredning kommer till stånd i slutet av nästa års vårsession och att utredningens ledamöter utses av talmanskonferensen. Jag vill slutligen, herr talman, helt kort uttala min tillfredsställelse över att utskottsmajoriteten inte stannat för ett lägre ledamotsantal än 350 i den nya enkammarriksdagen. Vi bor i ett till ytvidden stort land med gles och utspridd befolkning. Vi möter de mest skiftande problem bland människorna i olika delar av landet — problem som medborgarna vill diskutera med sin egen riksdagsman och många gånger också få framförda på riksplanet. Den möjligheten skall vi inte beröva människorna ute i bygderna genom att skära ned antalet ledamöter mer än till 350. Sannolikt blir den nya kammaren mera ohanterlig, åtminstone i början, än de nuvarande kamrarna. Men om vi lär oss begränsningens svåra konst i våra framträdanden skall vi nog kunna övervinna dessa svårigheter, åtminstone efter en viss övergångstid.

Herr talman! Det föreliggande förslaget till ny författning, om vilket vi senare i kväll kommer att besluta, hör förvisso till de allra viktigaste under de senaste hundra åren. Trots att reformen får betraktas som partiell kommer den att innebära en djupgående förändring av den svenska demokratins funktioner sådana de gestaltats i 1866 års representationsreform med vårt nuvarande tvåkammarsystem. Inte minst för det parti jag representerar, vilket under många år med kraft och uthållighet fört fram kravet på en riksdag, bestående av en kammare på en gång vald av folket, är denna dag en milstolpe — en dag som vi med glädje kommer att minnas som den då ett av våra främsta reformkrav lagfästes. Under stor enighet — reservationerna är få — har beslutet i konstitutionsutskottet kunnat fattas. Det betyder naturligtvis inte att alla ledamöter varit helt nöjda med de olika förslagens utformning. Länge har utredningar pågått om de reformer som nu skall genomföras. Tidvis har det sett ut som man inte skulle kunna nå fram till någon överenskommelse. Huvuddragen i det förslag som framlagts är ju resultatet av den kom promiss som för två år sedan ingicks mellan representanter för de fyra större demokratiska partierna i grundlagberedningen. Det ligger — såsom departementschefen framhåller — i sakens natur att en kompromiss inte fullständigt motsvarar önskemålen hos någon av dem som deltagit i uppgörelsen. Som alltid vid kompromisser har man fått ge och ta. Här skall inte ordas om vem som fått ge mest. Det må dock sägas, att vi på vårt håll fått godtaga flera punkter under åtskillig självövervinnelse. Beträffande flera delförslag skulle det från vår sida ha funnits reservationer och särskilda yttranden, om vi inte i de större frågorna känt oss bundna av överenskommelsen i grundlagberedningen. En svårighet har varit att det inte fullt klarlagts vilka delfrågor som hårt bundits i kompromissen och vilka som kunde tillåtas ge rum för andra meningar. Märkligt är att reservationer tillåtits i ett par viktiga frågor. Jag tänker på reservationen 4 beträffande ledamotsantalet och på reservationen 1, där huvudprinciperna frångås. Om man nu velat undvika särskilda yttranden i specialfrågor, så bör väl ledamöterna dock ha rätt att i debatten deklarera sin mening, även om reservation inte avgivits, och detta utan ironiskt tal om brasklappar. I fråga om ledamotsantalet har jag sympatier för ett lägre tal än 350, exempelvis 300. T. o.m. departementschefen är benägen, som det heter, att ge kritikerna rätt i att arbetet i en kammare med 350 ledamöter kan komma att bli jämförelsevis tungrott. Jag tror att systemet ur arbetssynpunkt kommer att bli mycket svårhanterligt. Vi vet hur förhållandena redan utvecklat sig i vår nuvarande andra kammare med dess 233 ledamöter. Man kan knappast förlänga sessionstiden. Debattrestriktioner kan bli nödvändiga, men det bör uppmärksammas att en begränsning av anförandenas längd inte har stor effekt. Antalet deltagande talare kanske måste begränsas om någon större effekt skall åstadkommas. Och det är inte något angenämt perspektiv. I det längsta hade jag hoppats att utskottet skulle kunna träffa en överenskommelse om minskning av antalet ledamöter, Då det inte var möjligt anser jag att vi är bundna av kompromissen, varför jag kommer att följa den. Den gemensamma valdagen emanerar från statsminister Erlanders framhållande av kommunalpolitikens samband med rikspolitiken. Det har naturligtvis alltid funnits ett sådant samband. Jag tror dock inte att en gemensam valdag är nödvändig för att fastslå detta förhållande. Man är givetvis ängslig för att de egentliga kommunala frågorna kommer i skymundan i valdebatterna. För dem som hårt håller på den kommunala självbestämmanderätten kan det nya systemet te sig betänkligt. Det är därför av vikt att, som herr Ahlmark föreslagit i motion I:756, en bred vetenskaplig undersökning om kommunalpolitikens roll i 1970 års valrörelse verkligen kommer till stånd. Utskottet har ställt sig potitivt till tanken på en sådan undersökning, även om man inte velat skriva till Kungl. Maj:t i frågan. En treårig mandattid är enligt min mening en väl kort period. En tid av fyra år synes mig bättre avvägd. Denna fråga är emellertid avhängig av den gemensamma valdagen och utgör en väsentlig del av kompromissen, varför det inte är möjligt att företa någon ändring nu. I pressdebatten har frågan om spärren mot småpartierna fått stort utrymme, Jag erinrar om att enighet råder om att spärrar måste finnas. De parlamentariska förhållandena, låt mig säga i Frankrike före de Gaulle-perioden, utgör avskräckande exempel på faran av uppdelning i många småpartier. I vårt nuvarande system ingår en ganska hård spärr mot småpartier, men den har en mycket ojämn verkan, I ut skottsutlåtandet framhålles att den nuvarande ordningen innebär att ett parti normalt behöver 10 procent av rösterna för att ta ett mandat i en valkrets med sex mandat. I en valkrets med åtta mandat fordras 8 procent av rösterna för att ta ett mandat. I propositionen föreslås en spärr på 4 procent, uppmjukad med en bestämmelse att om ett mindre parti i en viss valkrets uppnår 12 procent av rösterna får partiet delta vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten i denna valkrets. Systemet med 4 procentspärren är därför inte hårdare än nuvarande system, snarare tvärtom. Jag hade kunnat tänka mig en något lägre spärr, exempelvis en 3-procentsspärr. Med hänsyn till kompromissens bindning har jag emellertid inte något särskilt yrkande. Den som blivit dubbelvald i olika valkretsar skall enligt departementschefens förslag anmodas av central valmyndighet att inom fyra dagar efter valet meddela vilket mandat han vill tillträda. Jag sympatiserar själv med regeringsrättens förslag att kandidat vid dubbelval skall förklaras vald i den valkrets där han fått det högsta jämförelsetalet. Utskottet har enhälligt biträtt denna ståndpunkt, men starkt understrukit att dubbelkandidatur bör motverkas. Av de få reservationer som fogats vid utskottsutlåtandet yrkar jag bifall till reservationen 2 om statsråds entledigande. Enligt propositionen skall — frånsett efter misstroendeförklaring som godkänts av riksdagen — statsministern kunna entledigas endast på egen begäran och annat statsråd endast när statsministern begär detta. Vi anser emellertid att ett statsråd skall kunna entledigas även på egen begäran. I proposition nr 92 har föreslagits att rösträttsåldern skall sänkas med ett år och inträda året efter det varunder 19 års ålder uppnåtts. I motionsparet I: 211 och II: 268 har från vårt håll föreslagits att riksdagen måtte »besluta såsom vilande grundlagsändring att rösträttsåldern —— — sänks från nu gällande till året efter uppnådda 18 år». Med hänvisning till den motivering som anförts i motionerna liksom i bl.a. herr Ohlins anförande ber jag att få yrka bifall till reservationen 6. Slutligen vill jag säga ett par ord om postverkets taxor. I proposition nr 92 föreslås att postmedlens karaktär av bevillning skall slopas genom ändring av §60 regeringsformen, Jag har i utskottet varit tveksam om detta. I motioner har avslagsyrkanden framställts. Nu har emellertid utskottet tagit initiativ till en uppdelning sålunda, att tidningstaxan fortfarande skall fastställas av riksdagen men postmedlen i övrigt bestämmas av regeringen. Jag har biträtt detta utskottets enhälliga förslag, eftersom det främst är tidningstaxan som riksdagen har intresse av att nogsamt bevaka. Åtskilligt annat, herr talman, i det digra betänkandet vore värt att kommentera — inte minst parlamentarismens inskrivande i grundlagen — men jag skall inskränka mig till det anförda, eftersom talarlistan fortfarande är lång. Låt mig i anslutning till vad jag inledningsvis yttrade än en gång få uttala min tillfredsställelse över att vi efter höstens val och ett följande nytt riksdagsbeslut kommer att få ett enkammarsystem, som innebär att riksdagen på en gång väljes direkt av folket och att partierna genom de 40 tilläggsmandaten får en riksproportionell representation!
Herr talman! Jag känner det som en mycket stor förmån att få deltaga i behandlingen av ett reformförslag, som har så betydande räckvidd i avseende på vårt parlamentariska liv.

Det omfattande förarbetet till vår tids författningsreform har också karakteriserats av en stark strävan att medelst kompromissteknik på s.k. hög nivå nå ett lagomläge. Ty visst och sant är att kompromissens idé också är ett uttryck för det typiskt svenska. Samtidigt är det beklagligt att kompromissresultatet inte har det innehåll som vi är vana vid. Det som brukar känneteckna den typiskt svenska kompromissen är att ingen förhandlare får räkna med en lösning, som till 100 procent tillfredsställer honom. Det skulle inte heller vara lyckligt. En alltför ensidigt god lösning betyder att motparten måste vara i motsvarande grad missnöjd, och detta återverkar naturligtvis dels på tolkningen av överenskommelsen, dels på kommande förhandlingsomgångar. För att nå samförstånd måste man i viss mån ge avkall på sina egna intressen, men observera att den typiskt svenska kompromissen innebär att parternas missnöje med en Ööverenskommelse oftast avser helt åtskilda och motsatta delar av denna. Detta gäller inte den kompromiss som vi i dag har att behandla. Vi — och jag vågar påstå att den majoriteten är mycket större än vad man anar — är nämligen missbelåtna med stora delar av förslaget. Man må sedan i högstämda ordalag lovprisa enigheten från denna talarstol; framtiden får utvisa kompromissens hållbarhet. I en motion, nr 990 i denna kammare, har jag framfört min tveksamhet beträffande förslaget till treåriga valperioder samt beträffande förslaget att riksdagsval och kommunalval skall äga rum på samma dag. Jag skall här begränsa mig till några synpunkter på detta. Att en gemensam valdag är en förutsättning för det naturliga samspelet mellan rikspolitik och kommunalpolitik har inte i tillräcklig grad påvisats. Samspelet är betingat av andra faktorer och kan inte vara beroende av ett samtidigt val. De lokala frågorna kommer att än mer försvinna i den rikspolitiska kampen om riksdagsmajoriteten! Väljarna bör ha reell möjlighet att utkräva ansvar av sina förtroendemän inom kommunen eller att genom en livlig kommunalpolitisk debatt få grundlig information om partiernas och förtroendemännens handlingsprogram = för den kommande valperioden. Men är det lyckligt att väljarna genom att valdebatten helt domineras av en aktuell brännande utrikespolitisk fråga eller av en stor kontroversiell inrikespolitisk ödesfråga påverkas att i kommunalvalet rösta på samma parti som i riksdagsvalet? Till detta kommer att personvalet vid kommunala val kanske ytterligare minskar i betydelse. Dess värre kan det bli så, att kandidaterna på valsedlarna till kommun och landsting än mer råkar i skymundan till förmån för riksdagskandidaterna. Herr talman! Jag skall inte ytterligare uppehålla mig vid dessa olika olägenheter. Min hemställan i motionen om att en parlamentarisk utredning skall få pröva olika möjligheter och åtgärder för att stärka den kommunala demokratin har tillgodosetts. Hitintills har folkmängden utgjort underlaget vid mandatfördelningen mellan valkretsarna. Författningsutredningen föreslog samma beräkningsgrund. Däremot kom grundlagberedningen med en nyhet, nämligen att underlaget skulle utgöras av antalet röstberättigade. Det förslaget återfinnes nu i propositionen och i utskottsutlåtandet. Jag har stor respekt för det sätt på vilket detta förslag motiverats, även om motiveringen förefaller mig något krystad. Det väsentliga för mig är den principiella innebörden. Man kan med fog fråga: Kommer den framtida riksdagsmannen att representera alla invånare i en valkrets, när mandatens antal i valkretsen enbart grundar sig på antalet röstberättigade? Såvitt jag vet finns det inget land som har en sådan konstruktion. I exempelvis Finland, Norge, Danmark, Island, Västtyskland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, USA och Australien utgör befolkningstalet underlaget för antalet mandat. Herr talman! Met det sagda skulle jag ha velat yrka bifall till motionen nr 972 i denna kammare med herr Lindahl som första namn men är förhindrad därtill av formella skäl, då förslag till lagtext saknas i motionen.
Herr talman! Med den fart som debatten nu har fått verkar det som om den 17 maj skulle kunna bli nära nog en skandinavisk grundlagsdag. Denna dag firas tidigare i Norge som grundlagsdag, men det förefaller som om också den svenska riksdagen nu skulle hinna fatta ett stort grundlagsbeslut den 17 maj. För mig framstår det som mycket angeläget att betona att vad som presenteras i konstitutionsutskottets betänkande nr 20 är en partiell reform. Allmänheten får inte bibringas den uppfattningen att det som nu åstadkommits är en helt ny författning — frukten av ett utredningsarbete som pågått utan några egentliga avbrott sedan 1954. Om man ändå skulle ha den uppfattningen att det här rör sig om en helt ny författning, måste såväl konstitutionsutskottet som riksdagen få ett mycket dåligt betyg. Ibland verkar det också som om pressen uppfattat vad som nu presenteras som någonting helt nytt. Jag är därför angelägen om att det klart säges ifrån att här föreslagna ändringar endast berör en del av det stora komplex som våra grundlagar utgör. Som min personliga mening vill jag framhålla att jag livligt hoppas att vår helt genomförda nya författning skall få inte bara en ny språkdräkt utan även ett innehåll som det i nuvarande läge inte finns underlag för att utforma. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang erinra om de svårigheter som förelegat för att exempelvis skriva in parlamentarismens principer i den nya författningen. Att i normal språkdräkt kläda en konungs maktbefogenheter, vilka inte alls står i paritet med gällande författning, är helt enkelt inte möjligt. Vi vet alla att det inte har varit såsom regeringsformens § 4 klart säger: »Konungen äger att allena styra riket på det sätt, denna regeringsform föreskriver;». Så har inte systemet fungerat sedan mycket lång tid tillbaka. Man må ha rätt att hysa den uppfattningen att när vår författning får sin genomgripande omgestaltning det också på denna punkt blir en formulering som mera står i överensstämmelse med tidens krav. En annan fråga som jag anser angeläget att belysa är hur denna författningsreform har tillkommit. Det kan kanske anses onödigt att för riksdagens ledamöter tala om detta, men med hänsyn till den mängd av tidningsartiklar i saken som förekommit de senaste dagarna, speciellt i mellanpartipressen med övervikt för folkpartiet, anser jag det vara berättigat. Hur länge en författningsreform diskuterats, vet jag inte med säkerhet, men redan 1954 tillsattes den första kommittén med uppgift att skapa en mera tidsenlig författning. I denna kommitté var alla de stora partierna representerade. Den arbetade under nio år och stod mer eller mindre i ständig kontakt med respektive partier. Likväl motsvarade inte resultatet förväntningarna, och man var inom alla partier ense om att det krävdes en ytterligare överarbetning. Efter de partiöverläggningar som följde tillsattes senare den s.k. grundlagskommittén, som också innehöll representanter för de fyra stora partierna. Dessa representanter har sedan gång efter annan presenterat olika förslag i sina riksdagsgrupper, som fått ta ställning till dessa. Ibland har grupperna accepterat förslagen, ibland har de förkastats, varefter det blivit nya överläggningar. Först när samtliga partigrupper sagt sig kunna acceptera de tyngst vägande detaljerna i förslagen har det varit möjligt att skriva en proposition som — enligt vad man hade en känsla av — skulle kunna vinna en bred förankring. Detta att förslaget skulle ha en bred förankring har från vårt partis sida klarlagts under ett mycket tidigt skede av överläggningarna. Detta krav måste ses som en fullt naturlig sak i en demokrati. Med den partistruktur vårt politiska system har är det otänkbart att ett enda parti, även om det hade makt därtill, skulle genomföra en författning under vilken sedan alla de övriga partierna skulle tvingas arbeta. Man kan således fastslå att utredningarna utförts i huvudsak av riksdagsmän från början till slut. Utredarna har haft upprepade kontakter med sina grupper för att få synpunkter från de enskilda ledamöterna. Först när samtliga partigrupper givit klarsignal för de stora linjerna har författningen utformats. Mot bakgrund av den verklighet som jag här belyst är det svårt att förstå den indignation som uttryckts såväl i den borgerliga pressen som av representanter för de borgerliga partierna här i riksdagen.

Jag är väl medveten om att enskilda ledamöter av såväl denna kammare som första kammaren inte fått gehör för just sin personliga idé. Men så är det i varje demokrati; det är varje medlems rättighet och plikt att framföra de förslag som han finner bäst, men, ärade ledamöter, också att acceptera att andra inte har samma uppfattning om förslagens värde. Att åstadkomma en författning som i varje detalj stämmer överens med 384 riksdagsledamöters. mening är en omöjlighet. Men att på grundval av vad som nu skett säga eller skriva att det träffats bindande politiska uppgörelser över riksdagens huvud är felaktigt och oriktigt. För att belysa hur lätt — eller kanske hur svårt — det är att komma till ensartade uppfattningar vill jag bara nämna vad två tidningar tillhörande samma parti ansett om det föreslagna valsystemet. De har haft rakt motsatta uppfattningar. Den ena tidningen menar att valsystemet lämnar alldeles för fritt spelrum för kommunisterna och anser att spärren skulle varit hårdare, under det att den andra hävdar att systemet är i hög grad odemokratiskt eftersom det helt utestänger nya partibildningar. Dessa båda tidningars förslag till ändringar går inte att förena. Hur man än utformade valsystemet skulle inte bägge förslagsställarna bli nöjda. Det valsystem som nu föreslås tycker jag verkar väl avvägt. Att det inte ger full proportionalitet i alla situationer är ett offer som jag anser nödvändigt för att kunna behålla en funktionsduglig demokrati. Vi kan inte blunda för vad som skett i en del andra länder, där man kanske i huvudsak på grund av valsystemets utformning råkat in i situationer som lamslagit det politiska systemet så helt, att det inte längre varit handlingskraftigt. Det har t.o.m. hänt att man som en sista utväg har varit tvungen att i demokratisk ordning välja sin egen diktator för att få en handlingskraftig regering. Vi får inte försätta oss i en sådan situation. Då får vi hellre ta det offret att proportionaliteten inte blir hundraprocentig.

För mig verkar det som om de avvikande meningarna framförts för att befria det egna samvetet. Mot den bakgrunden skulle det vara motiverat med ett otal inlägg i denna debatt, samvetsskäl beträffande olika detaljer kan säkerligen förebäras av de flesta i kammaren. En reform som tillkommit i så starkt betonad kompromissanda kan emellertid av naturliga skäl inte tillfredsställa alla. Jag skall därför inte vare sig bemöta eller provocera till ytterligare meningsutbyten som — vilket vi förmodligen kan vara överens om — inte i något avseende skulle förändra den kommande grundlagens utformning. Herr talman! Jag vill sluta med att upprepa vad jag sade i början. Detta är endast en partiell reform, en viktig del men likväl endast en del av den stora författningsreformen. Arbetet på denna kommer att fortsätta med benägen hjälp av alla demokratiska krafter i vårt land. Vid någon tidpunkt kommer det förmodligen att betraktas som färdigt, men lika säkert är att arbetet ändå kommer att fortsätta, ty jag har en bestämd känsla av att demokratins arbetsformer kommer att undergå en ständig utveckling. Herr talman! Jag har ännu ett litet tillägg. Den debatt som ägde rum här i går angående demonstrationsrätten lik som den debatt som pågått i dag har nära nog enstämmigt från alla partier varit en osedvanligt klart uttalad hyllning till demokratin. Med tanke på att denna uppfattning så fullständigt genomsyrar oss är jag också övertygad om att vi, även om vi inte nu får en fullständig författningsreform, i en framtid skall ha förmåga att helt och fullt skapa den författning under vilken vi vill leva och verka. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt på samtliga punkter.
Herr talman! Flera talare har under den hittills förda debatten uttalat sin tillfredsställelse över att vi nu får en genomgripande reform av vår författning. Man har betecknat det beslut vi nu går att fatta som det största under innevarande riksdag, ja, kanske det största under flera decennier. Jag vill gärna ansluta mig till denna uppfattning. Övergången till enkammarriksdag med direkta val och ett valsystem där proportionaliteten uppnås genom utjämningsmandat är otvivelaktigt av historisk innebörd. Jag vill också understryka att man härigenom förverkligar tankegångar och önskemål som på liberalt håll stått i förgrunden i många år. Jag skall inte gå in på de olika fördelar och nackdelar som systemet kommer att medföra — vi är väl alla i denna kammare på det klara med dem. Även om författningsreformen i vissa detaljer skulle visa sig vara behäftad med bristfälligheter, så tror jag, herr talman, att själva den grundläggande förändringen, d. v. s. övergången till enkammarsystem, kommer att allmänt accepteras icke bara för dagen utan också för framtiden. Beträffande reformen av valsystemet vill jag gärna framhålla, att man ansluter sig till tankegångar och önskemål som vid olika tillfällen framförts av det parti jag tillhör. Vi har ansett att man borde söka nå största möjliga proportionalitet genom någon form av tillläggseller utjämningsmandat.

Alla förslag i denna riktning blev emellertid avvisade. Att man nu i samband med författningsreformen under = allmän enighet genomför ett valsystem med utjämningsmandat måste därför av oss i folkpartiet hälsas med tacksamhet. Men jag vill därmed inte säga att reformen på denna punkt är helt tillfredsställande. För min del ställer jag mig ganska skeptisk till utformningen av de spärregler som införts för att motverka splittringen i småpartier. Jag är väl medveten om att sådana regler behövs, och det måste understrykas att spärregler i en eller annan form ingår i praktiskt taget alla valsystem som föreslagits eller genomförts såväl i vårt land som i andra länder. Påståendet att spärreglerna är en ny uppfinning som tillkommit för att stoppa något visst parti är felaktigt. Jag ansluter mig till uppfattningen att demokratins funktionsduglighet minskas genom en uppsplittring på alltför många partier. Men jag är tveksam huruvida fyraprocentregeln är den riktiga, och jag hyser vissa sympatier för den reservation som avgivits av herr Hamrin i Jönköping. Att jag det oaktat ansluter mig till utskottets förslag beror dels på att jag anser det vara svårt att konstruera en spärregel, som är helt tillfredsställande, och dels på att fyraprocentsregeln ingår i det s.k. paket som partierna har kommit överens om. Jag vill också framhålla att det måhända inte skall visa sig helt omöjligt att längre fram i tiden ändra på dessa spärregler, om detta skulle visa sig erforderligt. Till övriga kontroversiella frågor i författningsdebatten skall jag inte göra några närmare kommentarer. Låt mig bara säga, att jag inte hyser några betänkligheter mot förslaget om en enkammarriksdag med 350 ledamöter. Jag tror, som flera andra talare sagt, att det är av betydelse att vi får en så allsidigt sammansatt riksdag som möjligt och att olika delar av landet blir väl representerade. Det blir ändå, vill jag framhålla, på vissa håll en betydande minskning genom att det totala antalet ledamöter reduceras från 380 till 350. Det län som jag representerar får t.ex. efter 1970 sex ledamöter i riksdagen i stället för nuvarande åtta — jag räknar då med nuvarande representation i båda kamrarna. Skulle vi skära ned antalet till 300 förmodar jag att länet skulle förlora ännu en plats, d.v.s. att antalet ledamöter skulle minska från åtta till fem. även om sådana lokalt betingade synpunkter givetvis inte får vara avgörande vid genomförandet av en reform som denna, förtjänar de dock att beaktas. Den främsta anledningen till att jag har begärt ordet i denna debatt är, herr talman, att jag antingen ensam eller tillsammans med andra riksdagsledamöter står bakom ett flertal av de motioner som väckts i anslutning till propositionen. Motionerna har rönt skiftande öden och jag skall inte på varje punkt kommentera utskottets ställningstagande. Jag skall endast uppehålla mig vid ett par av dem. En av de motioner som jag har väckt gäller förfarandet, när någon blir vald i flera kretsar eller av mer än ett parti. Enligt propositionen skulle den valde i sådant fall själv få avgöra vilken krets han vill representera. Jag har — i likhet med regeringsrätten — ansett att ett sådant förfarande skulle vara felaktigt och motionerat om att högsta röstetalet i stället skulle vara avgörande. Utskottet har tillstyrkt motionen — det är för övrigt den enda motion som har blivit helt tillstyrkt — och jag är givetvis tacksam för detta. Jag vågar tro, att man här vidtagit en förbättring, som visserligen rör en detalj men en icke helt oväsentlig sådan. Därutöver vill jag givetvis, som t.ex. också herr Nelander gjorde före mig, understryka att partierna bör se till att dubbelval kan undvikas. En annan motion, som jag vill säga några ord om, gäller poströstningen. Jag har den bestämda uppfattningen, att en reform av poströstningen mäste ske till 1970 års val, bl.a. med tanke på fördelningen av utjämningsmandaten. I min motion hade jag hemställt om ett uttalande av riksdagen att poströstningen skulle reformeras till valet 1970 så att även dessa röster kunde räknas in redan på valnatten. Jag har blivit bönhörd så till vida, att justitieministern i tilläggsdirektiv till 1965 års valtekniska utredning framhållit, att en reform bör vara klar och beslutad till 1970 års val. Av intresse i detta sammanhang är att övergång till datateknik vid valförrättningarna också skall utredas. Det är bara att hoppas, att detta utredningsarbete kan avsätta resultat till 1970 — i varje fall när det gäller riksdagsmannavalen. Om detta icke går bör man nog överväga att i den omfattning detta är möjligt använda det förslag till förtidsröstning, som framlagts av valtekniska utredningen. Till sist, herr talman, vill jag erinra om att det är ganska mycket av valteknisk natur som skall genomföras 1970. Vi får gemensam valdag med tre val samtidigt, kanske tvådagarsval, det blir olikfärgade valsedlar och valkuvert, ändrade former för poströstningen, måhända datateknik vid valförrättningarna 0. s. v. Detta kommer att ställa partiorganisationerna inför betydande problem. Jag behöver bara erinra om kandidatnomineringarna till tre val sam tidigt; det kan som bekant vara besvärligt nog att nominera enbart till ett enda val. Väljarna kommer också att ställas inför en rad nyheter av bl.a. valteknisk natur. Jag tror det blir nödvändigt att ge en fullödig information om desa nyheter på de olika sätt som står till buds, och jag utgår från att regeringen har sin uppmärksamhet fäst vid denna angelägenhet. Vi får se till att väljarna icke är alltför obekanta med de många problem av valteknisk natur som de ställs inför när de går att avlämna sina röstsedlar sedan författningsreformen har genomförts. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till utskottets förslag utom beträffande reservationerna nr 2 och 6, till vilka jag ansluter mig.

Herr talman! Huvudinnebörden i det beslut som kommer att fattas i dag är att riksdagen reformerar sig själv. Som förut framhållits är det en styrka för vår demokrati att så stor enighet har kunnat vinnas om en reform av denna omfattning. Det har omvittnats av de tidigare talarna och jag vill understryka det. även om det kunde vara frestande att kommentera det föreliggande förslaget till partiell författningsreform något utförligare och på flera punkter än dem jag kommer att beröra, skall jag inte göra detta utan avvakta den slutliga och fullständiga reform, som jag hoppas skall tillfredsställa mina önskemål beträffande vissa principfrågor. I dag skall jag beträffande denna mycket viktiga partiella författningsreform be att få instämma i det som sades av bl.a. vår partiordförande samt av herr Hilding Johansson och herr Adamsson i hans första anförande, kanske frånsett dennes något parentetiskt uttalade förkärlek för majoritetsval i enmansvalkretsar. På den punkten vill jag oreserverat ansluta mig till det nu föreslagna systemet. Herr Nybergs nyligen hållna anförande har jag på många punkter ingen anledning att bemöta. Vad hans motioner angår tog han ju endast upp ett par av dem och konstaterade själv, att utskottet tillstyrkt den ena medan beträffande den andra den valtekniska utredningen fått tilläggsdirektiv. Han är ju själv ledamot av den valtekniska utredningen och jag förutsätter att han där kommer att bevaka förslagen. Åtskilliga frågor i reformen är, som herr Nyberg sade, av valteknisk natur och kommer väl därför att föranleda utredning och förslag från den valtekniska utredningen. Själv skall jag i det här skedet av debatten bara ta upp ett par punkter i det föreliggande betänkandet, vilka inte berörts så mycket tidigare. En vanlig uppfatining är att riksdagen är en mycket konservativ församling då det gäller dess egna regler och arbetsformer. Man kan väl knappast bestrida att det ofta legat rätt mycket i sådana påståenden. Var och en som följt riksdagens arbete måste emellertid ha märkt att de senaste åren präglats av en betydande reformvilja. Jag vill erinra om riksdagens tre beslut 1965 och 1966 på grundval av arbetet inom riksdagens organisationsutredning. Vid det första tillfället gick visserligen första kammaren emot ett förslag som framlagts av utredningen och stötts av ett enigt utskott. Detta kunde emellertid inte förta reformens positiva effekter. Under förra året genomfördes också tre viktiga reformer beträffande riksdagens kontrollmakt. Riksdagens ombudsmän och revisorer hade blivit föremål för utredningar, och 1967 kunde riksdagen fatta beslut som syftade till att effektivisera de båda institutionerna. Samma år reformerade konstitutionsutskottet sitt dechargeförfarande, en reform som detta år har fullföljts med framgång. Man kan alltså påstå att riksdagen under senare år visat en klar vilja att anpassa sig själv och sina institutioner efter tidens krav. Dagens stora reform utgör höjdpunkten i detta arbete. Den diskussion som förts om partiuppgörelsens vara eller icke vara påverkar inte förhållandet, att det i alla fall är inom riksdagsledamöternas krets som reformen förberetts och utarbetats. Jag har velat erinra om de reformer som genomförts inom riksdagen de senaste åren, därför att flera av dem har fullföljts av konstitutionsutskottet genom initiativ i detta sammanhang. Beträffande riksdagens personaloch förvaltningsorganisation förslår utskottet att en ny organisationsutredning skall tillsättas nästa vår för att pröva serviceapparatens anpassning till enkammarsystemet. I fråga om riksdagens ombudsmän föreslår utskottet vissa grundlagsändringar som följer upp förra årets reform. Denna innebar främst att eti gemensamt ämbete inrättades med tre ombudsmän och två gemensamma ställföreträdare. Den organisationen påkallar ändringar i §§ 96, 97 och 98 regeringsformen och i § 68 riksdagsordningen. Som tidigare nämnts av revisionens ordförande behandlas även riksdagens revisorer i konstitutionsutskottets betänkande. Det föreslås att § 72 riksdagsordningen anpassas till de riktlinjer som beslöts förra året med bifall till utskottets utlåtande nr 60. Bland annat kommer mandatperioden för revisorerna att bli tre år. Det viktigaste av de initiativ konstitutionsutskottet har tagit gäller utskottets egen granskningsverksamhet. Då vi nu får nya regler för utkrävande av regeringens parlamentariska ansvar genom misstroendeförklaring, föreslår utskottet att de sedan länge föråldrade bestämmelserna om statsrådens politiska ansvar skall utgå ur 8 107 regeringsformen. Tiden är enligt utskottets mening inne för modernare bestämmelser rörande dechargeförfarandet. Sedan utskottet under två år i full enighet arbetat efter nya principer har utskottet också funnit sig kunna ta initiativ till en ny grundlagsreglering. Förslaget överensstämmer i stort sett med författningsutredningens. I direktiven för grundlagberedningen har också förutsatts att man på den punkten skall följa författningsutredningen. Sålunda får man i §& 105 regeringsformen nya regler för en administrativt inriktad granskning, som skall avse statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Det är ett betydelsefullt steg i riktning mot ett bättre utvecklat parlamentariskt system att vi får dessa nya regler. Över huvud innebär den partiella författningsreform, som i dag skall beslutas, en stor landvinning för parlamentarismen i vårt land, som jag vill ansluta mig till. Jag vill understryka vad herr Henningsson särskilt tryckte på, nämligen att detta är en delreform och att många problem återstår att lösa för i första hand grundlagberedningen. Med den anknytning till den norska na tionaldagen jag personligen anser mig ha hälsar jag med tillfredsställelse att Sveriges stora och viktiga steg mot en ny författning också kommer att infalla den 17 maj, även om det, såsom någon tidigare talare sagt, inte finns anledning till samma festliga firande som i dag förekommer i Norge. Herr talman! Jag vill avslutningsvis uttrycka en förhoppning om att en helt ny författning skall kunna antas inom en någorlunda nära framtid. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter

Herr talman! Herrar Börjesson i Glömminge, Larsson i Luttra, Börjesson i Falköping, Dickson och Dockered! Fru Marklund! Ärade = stenografer! Sveriges riksdag skall ju i dag fatta ett viktigt beslut som, om det bekräftas efter höstens val, helt kommer att förändra riksdagen och dess arbetsformer. Utvecklingen från riksens ständer med fyra skilda stånd till en enkammarförsamling blir då slutförd. Härom skulle egentligen icke vara annat än gott att säga, om inte reformen genomfördes på ett sätt som måste inge de allvarligaste betänkligheter för svensk demokratis fortsatta utveckling. Den reform vi nu skall fatta beslut om har tillkommit genom en kompromiss, ingången mellan några partiledare över huvudet på det stora flertalet riksdagsmän och — vad värre är — över huvudet på hela svenska folket. Jag vågar påstå att den utformning som reformen fått knappast bäres upp av någon majoritet av svenska folket. Vad som skett är nämligen att de existerande partierna, vilka i vanliga fall kan vara oense om mångahanda ting, begagnat detta tillfälle att på olika sätt stärka sin egen position i syfte att bevara en partistruktur som sedan länge är hopplöst föråldrad och som representerar ett förgånget klassamhälle. Oron bland dagens ungdom är det bästa beviset på de nuvarande partiernas oförmåga att skapa en för våra unga meningsfylld politik. Vad möter ungdomen på hemmaplan? Jo, partier som träter om små detaljer i samhällets utformning men som inte förmår ge människorna någon vision av framtida utveckling, något att tro på, något att arbeta för, något att offra krafter på. Inför det hot mot de nuvarande partiernas övervälde, som ligger i människornas växande likgiltighet och som blir allt tydligare inför den leda som stora delar av vårt folk känner i det nuvarande stagnerade politiska läget, får man många gånger ta sin tillflykt till missförhållanden i fjärran länder för att finna något som man verkligen kan engagera sig för. Inför allt detta söker partierna nu barrikadera sig, skydda sig mot eventuella ny tankar med tillhjälp av konstitutionella regler.

Det gäller att få ett så gott utgångsläge som möjligt. Genom =<författningsreformen skaffar man sig ytterligare förmåner framför allt genom att introducera ett valsystem som utestänger nya partier eller i vart fall starkt försvårar för nykomlingar att göra sig gällande. Det viktigaste hjälpmedlet härvidlag är den fyraprocentspärr som måste överskridas för att man över huvud taget skall bli delaktig i mandatutdelningen. Avsikten med regeln har varit att garantera att endast den rörelse får vara med i leken som — mot alla de handikapp som möter ett nytt parti i förhållande till de redan etablerade — omedelbart kan svinga sig upp till ungefär samma styrka som kommunisterna har nått efter ett halvt sekels verksamhet. Förslaget är i denna del innerst inne ett övergrepp mot den allmänna opinionen, ett övergrepp som partierna kan kosta på sig, därför att alla de stora partierna inbördes är eniga om åtgärden. Valsystemet är vidare enligt förslaget så utformat att den enskilde väljaren i stort sett inte har någon som helst möjlighet att inverka på personvalet. En liten grupp i varje parti, kanske något tiotal personer, bestämmer vilka människor från respektive valkrets som skall företräda partiet. Väljarna ställs ofta helt åt sidan. För närvarande får väljarna i alla fall komma till tals vartannat år och då säga sin mening om partierna och deras sätt att sköta sig. Nu har enighet upp nåtts om att detta är att ge väljarna ett alltför stort inflytande. Man reducerar helt sonika väljarnas möjlighet att säga sin mening och de får göra detta bara vart tredje år. Genom den kompromiss som partierna kommit överens om över huvudet på väljarna och av vilken så gott som alla i denna kammare känner sig bundna berövas väljarna i realiteten varje möjlighet att säga sin mening om Ppartiernas uppenbara strävanden att reducera väljarnas eget inflytande. Hur skall egentligen väljarna kunna reagera mot en sådan ordning? Alla de partier som presenterar sig i höstens val, utom Kristen demokratisk samling, är inställda på att genomföra detta förminskande av den enskilde väljarens betydelse — något som denne skulle kunna säga nej till om han i praktiken hade någon chans att demonstrera sin åsikt. Vad är dett.ex. för mening med att ha ett val till andra kammaren som skall ligga mellan de två beslut som erfordras för en grundlagsändring, när väljarens möjlighet att säga ifrån redan genom det beslut som vi väl kommer att fatta i kväll är borta ur bilden? Det är av vikt att författningskompromissen brännmärks från denna talarstol. Den enskilde väljaren får helt enkelt inte stå helt orepresenterad här. Det är mot denna bakgrund givet att jag inte kan tillstyrka utskottets förslag som helhet, även om jag i och för sig givetvis biträder huvudändamålet med reformen, nämligen införandet av ett enkammarsystem. Jag finner det riktigast att man nu endast genomför de grundlagsändringar som erfordras för att omvandla tvåkammarsystemet till ett enkammarsystem. Detta torde enklast ske på så sätt att i huvudsak de regler som nu gäller för andrakammarval göres tillämpliga på val till denna nya enda kammare. Det förutsättes därvid att antalet ledamöter i den nya kammaren kan begränsas till 300. Den för denna reform erforderliga grundlagstexten föreligger i min motion II: 985, nr 47 i utskottets förteckning. Jag yrkar därför bifall till det under I i denna motion framställda yrkandet om antagande av där angiven grundlagstext. Jag hemställer också att denna grundlagstext ställes under särskild votering, även om riksdagen skulle antaga annan ny grundlagstext avseende samma paragrafer. I detta sammanhang yrkar jag också bifall till mitt yrkande i motion II: 981, nr 43 i förteckningen, i vilken det föreslås att riksdagen skall begära utarbetande av ett förslag till nytt valsystem med personval till den nya enkammarriksdagen.

Jag anser det därför viktigt att olika alternativ hålles öppna. Därigenom blir det möjligt att i förestående valrörelse verkligen få i gång en allsidig diskussion kring författningsfrågorna. De olika kandidaterna bör få tillfälle att uttala sig beträffande respektive alternativ. Väljarna får då möjlighet att reagera på de olika kandidaternas ståndpunkter. Jag anser det sålunda nödvändigt att frågan om ledamotsantalet i den nya enkammarriksdagen på detta sätt hålles öppen över höstvalet. Jag kan i denna del yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen 4, d. v. s. bifall till utskottets grundlagsförslag i bilaga 2 med de ändringar som angives i bilaga 12, dock även med den ändringen att riksdagen måtte antaga de grundlagstexterna även om utskottets förslag tidigare skulle ha antagits oförändrat. Det är också av vikt att riksdagens fyraåriga mandatperiod bibehålles. Riksdagen bör därför besluta att antaga även ett sådant alternativ. Jag yrkar fördenskull, herr talman, bifall till min motion II: 984. Av största betydelse är också att väljarna får tillfälle att ta ställning till de odemokratiska regler som införts i förslagen till §§ 16 och 17 riksdagsordningen. Dessa regler sätter hårda spärrar för nya partier. Enligt min mening finns det inte något behov av spärr vid fördelningen av de fasta kretsmandaten. Varje parti bör givetvis få sin tilldelning i valkretsen i förhållande till sin röstsiffra, oberoende av hur många röster partiet kan ha erhållit i landet i övrigt. Tolvprocentsregeln bör därför kunna slopas. Endast vad gäller utjämningsmandaten kan det vara berättigat att sätta upp en spärr. Procentgränsen bör emellertid då sättas ned till 3 procent. Parti som erhållit ett valkretsmandat direkt bör också vara berättigat att delta i utdelningen av tilläggsmandaten. Mot bakgrunden av vad jag här anfört yrkar jag bifall till motionen II: 983, nr 45 i förteckningen. Det har sagts många vackra ord om demokratin och dess betydelse i dagens debatt. Dessa ord har många gånger klingat ovanligt falskt i mina öron. En närmare granskning av vad som nu sker visar på en rad punkter att partierna söker bevara ett monopol på att företräda väljarna. Man talar om folkets vilja som bestämmande, samtidigt som man på alla tänkbara sätt kringskär de enskilda människornas möjligheter att verkligen få uttala sin vilja. De politiska partierna skall nu endast vart tredje år behöva möta väljarna. De har berövat dessa i stort sett alla möjligheter att öva inflytande på valet av de personer som skall företräda dem. De har gjort sitt yttersta för att förhindra nya meningsriktningar att komma till tals. I längden kommer denna bristande hänsyn till de enskilda människorna att hämna sig. Partierna är i allt högre grad på väg bort från vad gemene man tycker och tänker. De lever många gånger i en skenvärld. Den reform, som i dag prisats från så många håll men som innerst inne mycket få av oss verkligen vill ha utformad på detta sätt, kan komma att visa sig vara en bumerang. Väljarna kommer kanske så småningom att revoltera, då de ser hur de blivit ställda under partiledningars och partiombudsmäns förmynderskap. Man skall inte underskatta gemene mans naturliga, sunda omdöme!

Herr talman! Det förekom ett inslag i herr Rubins anförande, som jag inte kan låta stå oemotsagt i kammarens protokoll. Herr Rubin yttrade, att författningsreformen bygger på en överenskommelse mellan några partiledare över huvudet på väljarna. Så förhåller det sig inte. Författningsreformen har utarbetats inom grundlagberedningen, där de fyra stora partierna var representerade med åtskilliga ledamöter. Kontinuerlig kontakt hölls hela tiden icke bara med partiledarna utan även med respektive riksdagsgrupper, som har accepterat överenskommelsen. Den har även accepterats av de tre borgerliga partiernas riksmöten förra sommaren. Dessa riksmötens ombud är valda av de lokala partiorganisationerna över hela landet. Det kan därför inte vara riktigt att påstå, att överenskommelsen träffats över huvudet på väljarna.

Herr talman! Några ord om reservation 4! Denna reservation, som berör antalet kammarledamöter, är egentligen ganska märklig. På papperet är det en blygsam minoritetsreservation, men i verklighe ten har reservationen sympatier inom alla riksdagspartier, i varje fall inom största delen av den svenska pressen och inom mycket stora folkgrupper. Den situation som uppstått är ett exempel på vart politiskt kompromissande kan leda. Jag tror att även centern, som ju är det parti som hårdast har drivit linjen med de 350 ledamöterna, bland sina väljare får räkna in många som inte sympatiserar med förslaget. Man behöver inte vara rov för någon falsk blygsamhet om man påstår att riksdagsmän sällan hamnar på någon poplista. Alldeles uppenbart har vi misslyckats med att skapa någon större respekt för vårt ämbete. Att spara in några dyrbara riksdagsmän är som bekant en populär tanke bland folket, även om den inte är lika populär bland riksdagsmännen själva. Man tycker att vi talar för mycket och handlar för litet, har för hög lön, reser för mycket och sitter för sällan i bänkarna. — Nu vill jag emellertid inte göra som prästen på julottan, d. v. s. skälla på de närvarande; men i vissa stycken är väl kritiken ändå sann. En populär och tidsenlig åtgärd vore därför att vi rationaliserade vår egen församling och bleve färre!

Men bortsett härifrån är det onekligen mycken dokumenterad tankeenergi som under årens lopp har gått raka vägen från riksdagens bord till riksdagens papperskorg. Nu står vi i begrepp att åtminstone på en punkt göra vår riksdag mindre rationell och funktionell i och med förslaget om de 350 ledamöterna. Alla håller med om att en sådan riksdag skulle bli otymplig och få svårt att praktiskt fungera. Såvitt jag har kunnat märka finns det ingen i debatten som har bestritt detta, och inte heller har någon påvisat hur man vettigt skall kunna klara det plenara arbetet utan inskränkningar i ledamöternas demokratiska frihet. — Jag vet att herr Wahlund med stor sakkunskap tidigare i dag betonade, att det visst skulle vara möjligt att lösa det problemet och att han hänvisade till hur man förfar i FN:s generalförsamling, där utskottsarbetet har fått en speciell tyngd. Man kan naturligtvis också hänvisa till arbetssättet i det engelska parlamentet, där talmannen själv väljer ut talarna. Det skall väl krävas en nästan Övermänsklig oväld för att kunna klara en sådan uppgift, och jag tror att inte ens en sådan förträfflig talman som den nu sittande skulle vara riktigt belåten med ett sådant system! Man kan också tänka sig en ständig partitoppdebatt med en hel hop blindpipor i bänkarna eller också får man tänka sig den linje som konstitutionsutskottet är inne på, nämligen en debattrestriktion med tidsbegränsning av inläggen. Inget av de nämnda förslagen är emellertid särskilt tilltalande. Jag tycker att varje förslag på sitt sätt inskränker riksdagsledamotens demokratiska frihet. Det kan väl ligga något litet i argumentet att de 350 ledamöterna ger en rikhaltigare representation, inte för glesbygderna, ty man har redan insett att detta var ett förhastat påstående, utan för olika medborgarkategorier, yrkeskategorier och åldrar. Man får därigenom en mera rikt fasetterad representation. Detta kan vara sant, även om man med det resonemanget lika gärna skulle kunna argumentera för 400 eller 4530 1e damöter i kammaren. Även om det ligger något i talet om att 350 ledamöter ger en rikhaltigare representation, kvarstår dock det fundamentala kravet otillfredsställt, kravet på en funktionell riksdag. Vi vet också att det är en helt förkrossande majoritet av de tunga remissinstanserna som uttalat sig för ett mycket mindre antal, nämligen Svea hovrätt, regeringsrätten och 17 länsstyrelser. Det är verkligen en förkrossande tyngd av parlamentarisk erfarenhet som man här går förbi. En hel rad argument har redovisats för det större antalet riksdagsledamöter, och dessa har passerat revy här i kammaren i dag. Men man har förtigit ett argument som alla känner till och som man inte precis talar om här i kammaren men desto mer i korridoren, nämligen det som skulle kunna kallas försörjningsargumentet. Det är en händelse som ser ut som en tanke att man får siffran 350, om man minskar det nuvarande antalet med den avgång av antalet riksdagsledamöter som brukar vara vanlig under en riksdagsperiod. 380 minus 30 lika med 350. Men riksdagen kan inte få vara en försörjningsinrättning för dem som råkat ge sig riksdagspolitiken i våld. Övergångssvårigheterna får klaras på annat sätt. Det är verkligen att hoppas att den fortsatta grundlagberedningen skall finna skäl att krympa kammaren. Tillåt mig, herr talman, att också uttrycka mina varma sympatier för den rimligare treprocentsspärren. Även här har vi med oss remissorganen Svea hovrätt och regeringsrätten. Jag upprepar vad många har sagt, nämligen att det inte kan vara förenligt med demokratins spelregler att cirka 175 000 väljare inte skall få någon representation i riksdagen. Det har av olika talare framhållits att det i nuvarande system också finns spärrar, och naturligtvis är detta riktigt. Ömsom ger spärren en högre tröskel, ömsom en lägre. När det gäller de stora valkretsarna på 30 mandat tarvas bara 2 procent för mandat. Dessa kretsar tenderar att öka som statsministern tidigare i dag anförde. I sammanhanget uttryckte han också en viss sympati för 3-procentsspärregeln. Det är ett dåligt argument när man säger att det även med nuvarande system finns lika höga trösklar, samma spärr som med det nya systemet. Det senare är inte sämre än det tidigare. Men det borde väl ändå vara annorlunda. När vi nu får ett nytt valsystem skulle detta vara inte bara något bättre utan avsevärt bättre just ur demokratisk synpunkt. Vi vill inte riskera att få småpartier, säger man, ty det skulle på sikt göra det parlamentariska arbetet omöjligt. Detta är väl sant, men det är också sant att just risken för småpartier är en för de traditionella partierna nyttig och nödvändig sporre till förnyelse, vitalitet och lyhördhet för folkopinionen. Så länge partierna äger denna vitalitet är de själva den bästa spärren mot uppsplittring i småpartier. Den dag vi inte löper risk för ny politisk konkurrens står förfallet för dörren. Den fria konkurrensen verkar självsanerande och rationaliserande också på partipolitikens fält. Av kända skäl måste vi emellertid offra den rimliga procentspärren på den partipolitiska kompromissens altare. Till slut vill även jag uttala min tillfredsställelse över denna «partiella grundlagsreform. Jag hoppas att reformen skall fullkomnas i framtiden. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Johansson i Trollhättan att jag verkligen inte underskattar folkrörelserna, men jag betvivlar att de kan göra den insats som vi menar att kommundelsråden kan göra.
Herr talman! Jag vill helt ansluta mig till vad herr Johansson i Trollhättan här har sagt, och jag reagerar lika starkt, så mycket mera som herr Werner dock är en kyrkans man och har sin försörjning ordnad på det allmännas bekostnad. Det finns kanhända anledning att också få det tillfört kammarens protokoll. Egentligen skulle inte de två sista talarnas — jag tänker på herr Rubins och herr Werners — anföranden bemötas. De talar egentligen för sig själva. De visar att de ingenting vet och ingenting lärt under den tid de varit medlemmar av denna kammare. Herr Werner har den föreställningen att vår uppgift är att bara sitta instängda i detta hus under en viss tid, förmodligen utan någon som helst kontakt med någon utanför dessa väggar. Man kan inte tolka hans resonemang om resor och bortovaro från kammarplena på annat sätt. Det är dock så, herr Werner, att en riksdagsman också har den mycket stora uppgiften att hålla kontakt med sina väljare. Han skall föra ut till partimedlemmar och väljare vad riksdagen beslutar och hålla en intim kontakt med dessa under riksdagsarbetets gång. Givetvis har en större församling större möjligheter att göra det än en mindre församling. Dessa herrar har uppenbarligen icke klart för sig vilka uppgifter riksdagsarbetet omfattar. Herr talman! Jag begärde ordet egentligen för att säga en del av vad som redan är sagt. Jag skall nöja mig med dessa kommentarer.

Herr talman! Som representant för fyrstadskretsen, samma krets som herr Werner och herr Rubin har yttrat sig för nyss, känner jag mig i hög grad uppfordrad att be kammaren om ursäkt för deras yttranden.

Herr talman! Jag tänker inte delta i den torgdebatt i vilken herr Adamssons inlägg nyss utgör lågvattenmärket. Om jag ingenting vet och ingenting har lärt, tror jag inte att herr Adamsson är den rätte att bedöma. Det gör mina väljare som har satt mig här och de kommer även i fortsättningen bedöma mina insatser. Beträffande mina kunskaper vill jag endast hänvisa till en av de största och viktigaste frågor som vi för närvarande har att behandla i Sveriges riksdag — u-landsfrågan. Landets statsminister har från denna talarstol sagt att jag på detta område har betydande kunskaper. Jag ville bara nämna ett exempel av många. Herr Adamsson är ledamot av styrelsen i den tidning som en gång frågade vad jag hade i riksdagen att göra; jag hade väl inte mycket att komma med. Jag tror, herr Adamsson, att jag har kunnat bevisa motsatsen. Jag har ingen anledning ta emot några som helst anmärkningar av Er.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Adamsson och herr Henningsson som gamla vänner från fyrstadskretsen tog tillfället i akt att hoppa på mig. Jag unnar dem tillfället. Jag vill börja med att bemöta herr Johansson i Trollhättan. Jag beklagar att herr Johansson i Trollhättan som är en så intelligent karl hörde fel på vissa punkter i mitt anförande. Jag utpekade ingalunda några blindpipor i den här salen. Men jag sade att det kan komma att bli så — det är ett av aliernativen, låt vara ett tokigt sådant — att debatten i framtiden kommer att föras mellan partiledarna och partitopparna, medan fotfolket inte får möjligheter att komma till tals. Jag skildrade alltså ett tänkt, inte ett nu föreliggande läge. Det lilla räkneexempel jag lät undslippa mig är väl inte obekant för någon, kan jag tänka mig. Jag vill också avfärda det som orealistiskt och oriktigt. Därför anförde jag det. Vad beträffar de sjutton länsstyrelserna kan man väl ändå inte komma ifrån den erfarenhet som alla dessa representerar också av parlamentariskt arbete och omdöme när det gäller att bedöma hur en församling skall kunna bli funktionsduglig. Jag tycker verkligen att herr Johansson i Trollhättan tog mycket lätt på den fond av sakkunskap som finns i dessa länsstyrelser, i Svea hovrätt och i regeringsrätten. När det gäller vitaliseringen av partierna skulle jag tro att herr Johansson nåller med mig om att om vi kan täcka in de behov som väljarna har, så finns det inget behov av att splittra sig på ytterligare partier. När det föreligger en risk för småpartier, så skärper sig de traditionella partierna — det är frestande att ge exempel på det; jag skall inte göra det men jag viker inte ett ögonblick från ståndpunkten att den rätta spärren är att agera så att vi får väljarnas förtroende var och en på sitt håll.

Herr talman! Jag skall gärna instämna med herr Johansson i Trollhättan i hans sista ord. Jag är inte märkligare karl än att jag kan göra det och säga att det var en »tungans slintning» och ett dåligt uttryck för det jag ville ha sagt. Men när det gäller dem, som inte kommer till tals i riksdagsarbetet, talar vi ju inte om utskottsarbetet, utan vi talar just om hur den samlade riksdagen in pleno skall kunna fungera effektivt. Det är klart att varje riksdagsman har sin röst och sin stämma och sin rätt att komma till tals. Man kan kalla sig vad man vill, när man tillhör det yttre fotfolket och placeras långt ut på talarlistan och nattetid får tala för få åhörare. Det måste mycket lätt bli situationen i en mammutkammare, om man väljer en sådan väg att partitopparna alltid får komma till tals i första hand.

Herr talman!

När jag nu står här för att argumentera för en åsikt i författningsfrågan gör jag det i den övertygelsen att vi riksdagsmän får ha en enskild uppfattning och får göra oss till tolk för den. Sedan bör vi väl inte vare sig här i talarstolen eller ute i landet föra en sådan argumentation att vi på det ena eller andra sättet misskrediterar riksdagens eller enskilda ledamöters anseende. Det är min uppfattning och jag tror att den delas av alla. Efter detta skall jag, herr talman, helt kortfattat gå in på argumentationen. Vi övertygar väl inte varandra, utan vi står väl fast vid de ståndpunkter vi intagit. Den ändring av författningen som vi i dag diskuterar bygger ju på ett förslag som i sin praktiska utformning helt grundar sig på en uppgörelse mellan företrädare för de olika partierna. Denna uppgörelse har satt sin prägel, som jag ser det, inte bara på utformningen av förslaget utan också på handläggningen av hela ärendet. Överenskommelsen har i viss mån varit helig. Den fria diskussionen i pressen har också i viss mån bundits genom överenskommelsen. Ändringen av författningen är dock en så stor fråga att den bör kritiskt granskas. Författningens innehåll skall ju under lång tid reglera folkets egen utövande myndighet och bör uppbäras av en stor enighet om att förslaget är bra. Inför utskottets förslag såsom det är utformat måste jag säga att denna breda övertygelse om förslagets förträfflighet inte finns. Flera ledamöter som man träffar ute i korridorerna uttalar sig kritiskt om förslaget, och på vissa punkter är missnöjet ohöljt. Det gäller både organisationen och tillämpningen enligt förslaget. Men det har varit föremål för partiöverläggningar, och jag vill för undvi kande av alla missförstånd omtala att i princip har jag icke biträtt överenskommelsen vid något tillfälle; och jag vill understryka att vi i centern inte har bundit någon enskild ledamot vid förslaget. Det nu föreliggande förslaget bygger på den Ööverreklamerade storhet som skulle ligga i att vi får en modern enkammarriksdag. Det nuvarande tvåkammarsystemet har fått kläda skott för alla olägenheter som otvivelaktigt finns i den arbetsordning som dagens riksdag brottas med. Säkert bävar flera ledamöter, och jag tror man kan säga med skäl utan att därför behöva vara kritisk mot riksdagsmännen, inför den arbetsordning som kommer att råda i den föreslagna riksdagsförsamlingen med 350 ledamöter i en kammare. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i skälen för och emot detta förslag men vill understryka att vi nu i Sveriges riksdag har över 380 ledamöter som representerar olika bygder. Sverige är geografiskt sett ett stort land med en schatterad och spridd företagsamhet och allt skall avspegla sig : riksdagens sammansättning. Jag tror därför att det är viktigt att denna församling inte görs för liten. De olika intressena behöver säkert en bred parlamentarisk förankring. Det främsta skälet för genomförandet av reformen har varit eftersläpningen vid det nuvarande systemet då det gäller utslaget av folkviljan i första kammaren. Detta missförhållande anses med rätta stötande, men jag tror att man kan finna en lösning utan att behöva tillgripa den omfattande ändring av riksdagen som här föreslås. I den tidigare författningsutredningen framförde ledamöterna Ahlkvist och Wahlund förslag om en reform inom tvåkammarsystemets ram. Jag kan inte se att demokratin skadas av systemet med tvåkammarriksdag. Det indirekta valet får vi ju ändå acceptera på många områden. Nu har grundlagberedningen säkert gjort ett ambitiöst arbete, men det finns detaljer i det föreliggande förslaget som inger oro. 4-procentspärren och den gemensamma valdagen är två detaljer som jag inte kan acceptera och den 3-åriga mandatperioden gör mig också betänksam. För kommunerna liksom för staten är en långsiktig planering nödvändig. Om denna kan ske med de föreslagna formerna tvivlar jag på. I varje fall får de ansvariga i regering, riksdag och de kommunala församlingarna vara beredda att lämna sina uppdrag efter tre år.

Det har tidigare från denna talarstol talats om priset för den kompromiss vi nu' kommit fram till.

Herr talman! Jag vill ägna mig åt en fråga som väl är av relativt begränsad räckvidd i den reform vi här diskuterar men som har stor betydelse för den del av landet som den berör, nämmligen Gotland. förande av det nuvarande valsystemets 3. k. fyllnadsregel, som återfinnes i riksdagsordningen 8 15, mom. 3, till det föreslagna nya valsystemet. Det nya systemet bygger på principen om riksproportionalitet men med vissa spärrar inbyggda, ett ämne som för Övrigt varit föremål för diskussion här i dag. Principen är väl värd att sträva efter men svår att omsätta i praktiken. Särskilt regeln om fördelningen av Överskottsmandat har en tendens att gynna stora och missgynna små valkretsar. Enligt grundlagberedningens undersökning av hur valsystemet skulle ha verkat om det tillämpats vid riksdagsvalet 1964 skulle t.ex. Stockholms län ha tilldelats 24 mandat, medan det exakta antalet uppgick till 22,7. För fyrstadskretsen var motsvarande siffror 20 respektive 18,4. Blekinge län däremot skulle endast ha tilldelats 6 mandat, trots att det exakta antalet utgjorde 6,8, och Gotlands län skulle ha erhållit endast 2 mandat, alltså inget överskottsmandat fastän det exakta antalet utgjorde 2,4. Flera exempel skulle kunna anföras; jag nämner här bara ytterligare Hallands och Jämtlands län. Som sagt finns det i nuvarande system för val till riksdagens andra kammare en speciell fyllnadsregel som garanterar Gotlands län 3 mandat i stället för 2, som valkretsen skulle få efter befolkningstalet. Denna regel är inte av färskt datum utan har funnits ända sedan det proportionella valsystemet infördes i vårt land i början av detta sekel eller närmare bestämt år 1909.

Som exempel kan anföras proportionsvalsakkunnigas betänkande år 1921, 1950 års folkomröstningsoch valsättsutrednings betänkande, proposition nr 175 år 1952 av dåvarande justitieministern Herman Zetterberg — i vilken för övrigt fyllnadsregeln föreslogs utökad att garantera minst 5 mandat för varje valkrets utom för Gotland. Genomgående har vid varje tillfälle då frågan behandlats varit, att det har förefunnits enighet om regelns bibehållande för Gotlands län, och detta med samma motiveringar som de ursprungliga, nämligen att det svårligen låter sig göra att sammanslå länet med någon del av fastlandet till en valkrets och att antalet mandat därför borde vara minst tre för att möjliggöra en fungerande proportionalism. Situationen har inte förändrats sedan frågan behandlades senast. Motiveringarna för bibehållande av nuvarande garantiregel för Gotlands del är, som vi ser det, lika starka i dag som då regeln infördes. Det kan synas överflödigt, men jag vill ändå påpeka att införandet av ett valsystem med s.k. riksproportionell effekt inte i och för sig ändrar Gotlands gränser eller påverkar dess läge i förhållande till landet i övrigt. Gotland är liksom hittills hänvisat till att mer eller mindre utgöra en sluten enhet. Man kan beklaga det, men det är så. Om det nya valsystemet accepteras i föreslagen form och detta i praktiken kommer att medföra att endast två mandat finns att fördela på Gotland — och så kommer det att bli eftersom vi inte kommer att erhålla något tillskottsmandat — så kommer detta att innebära att en proportionell valmetod inte kan fungera tillfredsställande inom detta län. Skälet kvarstår alltså för fyllnadsregelns bibehållande för Gotlands del. Situationen är i stort sett densamma som år 1909, men jag nödgas tyvärr konstatera att viljan och förmågan att lösa problematiken i dag är så mycket säm re än då. Ändå är möjligheterna större nu. Då fanns endast 230 mandat att fördela — nu finns det 350. Då fanns vidare första kammaren där Gotland kunde påräkna möjlighet till representation, men den möjligheten kommer ju efter de beslut som vi nu skall fatta att bortfalla. Grundlagberedningen, departementschefen och konstitutionsutskottet är i dag tydligen eniga i sina bemödanden att förklara varför det icke skulle vara möjligt att inom ramen för det tilltänkta nya valsystemet tillse, att Gotlands intressen i denna fråga tillgodoses. Argumenteringen förefaller icke övertygande. Man anför bl.a. att detta är ett för Gotland speciellt problem. Vi anser dock inte att detta kan vara ett relevant argument för att denna fråga inte skulle kunna lösas. Tvärtom — just därför att vi bara har ett Gotland eller, såsom vi brukar säga i högtidliga sammanhang, en Östersjöns pärla, borde vi kunna orka med att lösa dess problem. Detta gäller för övrigt inte bara den fråga som vi nu diskuterar utan även andra frågor som vi har aktualiserat i denna kammare. Grundlagberedningen anför vidare att ett antal av 350 ledamöter i enkammaren möjliggör en bättre spridning av representationen till glesbygderna, en tanke som jag gärna vill ansluta mig till. Men inte heller det löser Gotlands problem. Herr Larsson i Luttra angav i sitt huvudanförande, som jag lyssnade till på förmiddagen, intressanta siffror över hurudant utfallet blir för Gotlands vidkommande. De två mandat som vi får kommer att få betalas med 18150 röstberättigade per mandat mot 15 260 för landet i genomsnitt. Försämringen i representationen blir påfallande. Länet har nu tre representanter i denna kammare och två i första kammaren, tillsammans fem ledamöter. Tre femtedelar av nuvarande representation bortfaller alltså för Gotlands län. Departementschefen och utskottet har uttalat att bibehållandet av en fyllnadsregel för Gotlands vidkommande skulle vara främmande för systemets principer och kunna få störande verkningar. Det skulle innebära att det samlade resultatet av de fasta mandatens fördelning skulle avvika från riksproportionaliteten mer än nödvändigt. Vi kan inte acceptera den uppfattningen att en regel om att antalet fasta valkretsmandat inte får understiga tre skulle stå i strid med principerna för riksproportionalitet mellan de politiska partiernas representation i riksdagen. Beträffande den geografiska fördelningen av mandaten är dessutom en fullständig proportionalitet mycket svår för att inte säga omöjlig att uppnå. Länsstyrelsen i Gotlands län har i sitt yttrande över grundlagberedningens betänkande hemställt, att valkretsen liksom hittills måtte tilldelas tre mandat, och anför att den härför erforderliga fyllnadsregeln kan ges samma innehåll som motsvarande regel ägde före 1953. Motionen II: 971 ansluter sig till denna tanke. I denna motion föreslås en lagtext för denna regel, vilken intagits på s. 71 i förevarande betänkande från konstitutionsutskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen II: 971.

Herr talman! Jag beklagar att herr Johansson i Trollhättan ändå har missförstått mig. Jag tror inte att jag någon gång under mitt anförande använde ordet lokaliseringspolitik, utan jag anförde samma motivering som angivits ända sedan år 1909 när regeln infördes, nämligen att man måste se till att det proportionella valsystemet fungerar även på Gotland. Det är den synpunkt som tidigare anlagts, herr Johansson i Trollhättan, och det är även den synpunkt vi motionärer fört fram. Herr Johansson i Trollhättan talar om sitt system som inte får vara utsatt för några störningar. Jag förstår att de som arbetat med att skapa detta nya system inte vill ha några störningar i det. Jag beklagar emellertid då att Gotland kommer in som ett främmande element. Men Gotland är Gotland, med sin egenart och sitt läge, och vi som representerar ön måste försöka kämpa för Gotland här i kammaren. Vi gör det också gärna. Och det är faktiskt en skillnad på inställningen till Gotland här i riksdagen nu och tidigare. Jag tror mig kunna säga att ända sedan det proportionella valsystemet infördes har man, herr Johansson i Trollhättan, siktat till att nå proportionalitet så gott sig göra låtit, men man har gjort undantag för Gotland på denna punkt.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

Herr talman! När jag lyssnade till herr Johansson i Trollhättan kom jag att tänka på någon som för rätt många år sedan sade i denna kammare, att om vi inte hade en viss benägenhet för perfektionsraseri skulle vi kunna lösa många frågor på ett betydligt förnuftigare sätt än vi gör. Jag tror att han hade rätt.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan bugar sig för Gotland och vi tackar för det. Han säger att Gotland inte skall intaga någon särställning. Men det är just vad Gotland kommer att göra, herr Johansson. Jag försökte förklara tidigare hur mycket mandaten kommer att kosta gotlänningarna i fortsättningen. De kommer att bli dyrare på Gotland än på någon annan plats i landet. Jag vill också säga att vi ändå siktar till att Gotland inte skall intaga någon särställning när det gäller det nya valsystemet. Proportionalismen bör kunna verka på ett riktigt sätt även på Gotland. Jag skulle kanske kunna komplettera mina anföranden med att säga att det tredje mandat som Gotland haft har utgjort en stimulans för de politiskt arbetande krafterna. Innehavet av mandatet har växlat. Det har faktiskt innehafts av samtliga de nu arbetande partierna under skilda perioder. Nu bortfaller den stimulansen och vi beklagar det.
Herr talman! Vi går i dag att fastställa förslaget till partiell regeringsform. Det är, som så många talare före mig har sagt, ett förslag i kompromissens tecken. Kritikerna har också varit många och på flera väsentliga punkter har de givit uttryck för uppfattningen hos en mycket bred opinion. All kritik har dock, som vi vet, fått vika åt sidan för den paketlösning som utgör underlag för de framlagda propositionerna och som är resultatet av partiöverenskommelsen. Kompromisser är nödvändiga i praktiskt taget alla livets situationer, men å andra sidan finns naturligtvis risker för att man kompromissar så långt att konturerna i ett förslag eller en uppfattning helt kan suddas ut. I sådana lägen kan många gång er kompromisser vara sämre än ingen lösning alls. Herr talman! Jag skulle vilja påstå att vi redan i dag, vid behandlingen av denna fråga, ser att mitt senaste påstående är riktigt. Om vi jämför dagens talarlista med den i går — då vi diskuterade båstadshändelserna — kan vi inte undgå att göra vissa iakttagelser. I den debatten, som behandlade en i och för sig mycket allvarlig samhällsfråga men som dock var föranledd av en relativt liten extremistisk grupps uppträdande i samband med ett idrottsevenemang, deltog partiernas ledande krafter i debatten och kammaren var väl besatt. I dag — när vi debatterar författningsreformen, som måste anses vara en av de viktigaste frågor som diskuterats i riksdagen på många år — har flera av dessa talare lyst med sin frånvaro och kammaren har varit glest besatt. Detta säger jag utan att rikta någon som helst anmärkning mot någon person och absolut inte med tanke på att göra någon värdering av kammarens ärade talare. Men även om det råder delade meningar om många väsentliga frågor i det föreliggande förslaget — vilket är förhållandet — får inte de många fördelar som förslaget innehåller skymmas bort. Låt mig bara nämna, vilket många talare gjort tidigare i dag, några fördelar, nämligen dels en enkammarriksdag som väljs i sin helhet vid samma tillfälle, dels parlamentarismens inskrivande i grundlagen.

I motionen II: 976 har jag också ut tryckt mina betänkligheter på ett antal punkter, bl.a. beträffande den gemensamma valdagen och de treåriga mandatperioderna. Jag skall inte närmare ta upp dessa båda frågor; de har tidigare ingående behandlats av andra talare. Dock vill jag i detta sammanhang förklara, att jag är övertygad om att den kommunala demokratin i sig själv har en så stark inneboende kraft att den väl kommer att hävda sig i framtiden. Jag vill däremot, herr talman, med ett par ord beröra en annan detalj, som också har diskuterats flitigt, nämligen spärregeln. Denna fråga har jag också tagit upp i motionen med ett direkt förslag om 3 procent i stället för 4, vilket föranlett en reservation av herr Hamrin i Jönköping. Herr Hamrin har till slut blivit ensam om den mening som han hävdar, men han har dock fullföljt reservationen. Av hans anförande tidigare i dag framgick det att vägen har varit rätt knagglig. Rent principiellt bör väl en demokrati fungera så att medborgarnas åsikter kan göra sig gällande och så direkt som möjligt återspeglas i den beslutande församlingen. Detta måste vara det principiella mål, som vi inte får tappa ur sikte när vi diskuterar detta problem. En lösning helt enligt tidigare angiven princip stöter emellertid på så stora svårigheter att den icke är möjlig att praktiskt genomföra. Det gäller alltså att skapa bestämmelser som är tilllämpliga i praktiken, dock utan att förlora målet ur sikte. Detta har varit vägledande för mig, då jag genom förslaget att sänka spärren från 4 till 3 procent velat minska de olägenheter, som en spärregel alltid måste medföra. Den kraftiga tröskeleffekt, som också tidigare har berörts, är den mest påtagbara nackdelen av den föreslagna spärrregeln. Det måste vara betänkligt att en meningsriktning, som stöds av ända upp till 160 000—170 000 medborgare, inte skall kunna göra sin röst hörd i denna lagstiftande församling. Som kanske ännu mer påtagliga framstår nackdelarna av spärregeln, om vi förutsätter att ett parti har haft ett antal representanter i riksdagen men vid en liten röstförlust helt förlorar sin representation. Att — som det har funnits vissa tendenser till — måla ut faror för småpartivälde med hänvisning till bl.a. Weimarrepublikens dagar och läget i Frankrike före de Gaulle förefaller mig inte relevant. Vi har inga sådana negativa erfarenheter, och därför bör man inte måla sådana mörka figurer på väggen. Visserligen — det är vi överens om — skall vi se till, att vår statsledning kan fungera på ett effektivt sätt och icke förlamas av partisplittring, men det är lika angeläget att reglerna utformas på ett sådant sätt att vi icke från vår riksdag utestänger åsikter, som omfattas av mera betydande grupper i vårt land. Herr talman! Med hänvisning till dessa få ord vill jag yrka bifall till reservationen 7, som ordagrant återger den lagtext som jag föreslagit i min motion. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5.